Herr talman! Richard Jomshof har frågat mig om jag kan tänka mig att verka för ett förbud att bära slöja i den svenska för och grundskolan. Utbildningen i såväl förskolan som grundskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Alla som verkar inom skolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar samt solidaritet mellan människor. Jag upprörs när jag nås av medieuppgifter om att personal i förskolan kan tänka sig att kontrollera och tvinga barn att bära slöja. Detta är helt oacceptabelt. Barn och elever ska inte tvingas att bära slöja mot sin egen vilja i förskolan eller skolan. Barn och elever ska ges förutsättningar att själva forma sina egna uppfattningar gällande religion eller annan trosuppfattning. Att bära religiös klädsel kan vara ett uttryck för religionsfriheten, som skyddas i regeringsformen och i Europakonventionen. Diskriminering på grund av religion är enligt diskrimineringslagen förbjuden på bland annat skolområdet. Den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2019 understryker vikten av respekt för barnets rätt till kroppslig och personlig integritet. Att kontrollera och/eller begränsa barns och elevers val av kläder kan i vissa fall vara uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck och ska inte få förekomma i förskolan eller skolan. Hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som kränker individens frihet är allvarliga samhällsproblem. Skolans och förskolans personal är skyldig att anmäla misstankar om att barn far illa till socialnämnden. I januariavtalet, som slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, står det att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska öka i skolan. Statens skolverk ger stöd för hur skolan ska förhålla sig till heltäckande slöja. Enligt Skolverkets vägledning ska skolans utgångspunkt vara att visa respekt för enskilda elevers val av klädsel, särskilt när det är fråga om religiösa uttryck. Vidare framhåller myndigheten att det inte utifrån religionsfriheten är möjligt att ha generella förbud i skolan mot heltäckande slöja. Skolan kan däremot förbjuda klädsel som väsentligt försvårar kontakten och samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid till exempel laborationer eller liknande övningar.

Enligt den överenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna ska befintliga skolor med konfessionell inriktning kontrolleras bättre och ett etableringsstopp införas för fristående grund och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Det pågår således ett arbete i såväl fråga om konfessionella inslag i skolan samt i fråga om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Detta arbete ser jag som viktigt för att få en allsidig belysning av frågor om bland annat religionsfrihet och rätten att bära religiös klädsel i relation till konfessionella inslag i skola, förskola och fritidshem.

Herr talman! I Österrike har man nyligen beslutat om en lag som förbjuder bärandet av slöja i landets grundskolor. Beslutet är riktat mot det man kallar politisk islam och syftar inte minst till att förbättra integrationen och motverka islams förtryck av flickor. I Staffanstorp har Sverigedemokraterna och Moderaterna fattat ett liknande beslut om ett slöjförbud för barn i förskola och grundskola upp till sjätte klass. Nu står i och för sig inte Moderaterna på riksnivå bakom förslaget, vilket jag beklagar, men det gör Sverigedemokraterna. Med anledning av beslutet i Staffanstorp har argument framförts som gör gällande att ett sådant beslut inte skulle vara lagligt och att det skulle strida mot den så kallade religionsfriheten. I svaret på min interpellation, som jag för övrigt tackar för, framför ministern liknande argument. Själv menar jag dock att argumenten är ihåliga. Det borde vara orimligt att tolka lagen på detta sätt. Herr talman! I en demokrati som Sverige har man naturligtvis rätt att tro på vilken gud eller vilka gudar man vill. Det innebär däremot inte att man har rätt att tvinga på någon annan denna tro, framför allt inte ett barn. Jag vill påpeka att religionsfrihet inte bara handlar om frihet till någonting utan också frihet från någonting, frihet från religion. Det ministern kallar religionsfrihet är i själva verket många gånger ett tvång. Att tvinga barn, eller rättare sagt flickor, att bära slöja strider därmed mot religionsfriheten, för ministern ska nämligen inte inbilla mig att flickorna gör detta frivilligt. Det har jag mycket svårt att tänka mig. Ministern säger dessutom att alla som verkar inom skolan ska främja aktning för individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan flickor och pojkar och så vidare. Men att tvinga på flickor, i vissa fall väldigt unga flickor, slöja motverkar i själva verket allt det som ministern räknar upp. Det borde vara så långt ifrån människors lika värde och jämställdhet man över huvud taget kan komma. Herr talman! Det är inte trovärdigt när regeringen säger sig vilja bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i skolan samtidigt som man tillåter att flickor med muslimska föräldrar utsätts för just detta. Jag tycker att svaret är anmärkningsvärt, och det är anmärkningsvärt att en minister i en svensk regering försvarar, enligt min bestämda uppfattning, förlegade och förtryckande seder och bruk. Det handlar om ett islamistiskt förtryck av flickor som sakta men säkert håller på att normaliseras inte bara här i Sverige utan också i stora delar av västvärlden. Med tanke på att det arabiska ordet hijab, vad jag förstår, betyder barriär eller sköld är det uppenbart att det handlar om en sexualisering av flickor och i många fall väldigt små flickor. Islamisterna verkar se dem som en sorts sexobjekt. Dessa små flickor ska skylas för att inte provocera muslimska män och deras lustar. Slöjan är således inget annat än en cementering av väldigt osunda könsroller. Det är i själva verket ett vidrigt sätt att se på barn och flickor. Med anledning av slöjförbudet i Staffanstorp har ministerns partikamrat i samma kommun, oppositionsrådet och socialdemokraten Pierre Sjöström, bland annat kallat förslaget en icke-fråga. Det islamistiska förtrycket av flickor är enligt socialdemokraterna i Staffanstorp alltså en icke-fråga. Med anledning av detta vill jag fråga ministern om hon delar uppfattningen att detta förtryck är en icke-fråga. Jag vill också veta om ministern tar avstånd från islamismen.
Herr talman! Det var en kanonad av frågor. Låt mig börja med att säga att det inte råder någon tvekan om att vi inte ska tvinga någon - allra minst ett barn - att ha på sig religiös klädsel eller religiösa föremål eller uttryck som går emot personens vilja. Jag tror att vi kan vara helt överens om den saken. Jag är däremot inte längre med om vi går ett steg till och tar det ytterligare ett varv och säger att vi i skolan just därför ska tvinga barn att inte ha på sig kläder som eleverna själva väljer att ha på sig. Jag tror att en stor del av dem som arbetar inom den svenska skolan inte heller riktigt hänger med. Lärarna i den svenska skolan har med dagens lagstiftning, med gällande Europakonvention, med Sveriges grundlag, med gällande skollag och med rådande läroplan en stor möjlighet att bestämma i klassrummet. Jag tycker att det är bra. Jag har stort förtroende för Sveriges lärare, och jag tycker att det är lärarna som ska bestämma över undervisningen.

Men Sveriges lärare har inte möjlighet att bestämma att barn måste ha på sig eller inte får ha på sig plagg på grund av plaggens religiösa innebörd. Om Richard Jomshofs fråga innebär att han frågar om jag vill ändra lagen, så att lärare förutom de pedagogiska, säkerhetsmässiga och hygieniska skälen också ska kunna åberopa egna religiösa bedömningar som grund för vilka kläder barnen ska få ha på sig eller inte ha på sig, är svaret på den frågan att jag inte vill ha någon ändring av svensk lag på den punkten. Jag har nämligen stort förtroende för de svenska lärarnas förmåga och ambition att leva upp till högt ställda krav i vår skollag och våra läroplaner. I de kraven ingår det att lärarna ska se till att de elever som finns i klassrummet får den undervisning som eleverna har rätt till enligt lag och läroplan, men också att lärarna ska ta de ibland ganska svåra diskussioner som kan uppstå med elever om var gränserna går för olika former av individuella och kollektiva friheter och hur den svenska skolans värdegrund ska tolkas i praktiken. Den makten vill jag lägga i lärarnas händer. Jag litar på Sveriges lärare.
Herr talman! Sverige är i dag ett av världens mest demokratiska och jämställda länder. Det finns naturligtvis saker som kan förbättras i Sverige. Men i jämförelse med resten av världen har vi väldigt mycket som är bra. Det är därför med sorg jag ser hur socialister och liberaler håller på att slå sönder allt det vi i dag tar för givet med sin massinvandring, mångkulturalism och islamisering. Herr talman! Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor eller pojkar och flickor. Den är framtagen av män för att förtrycka kvinnor och flickor och torde därmed strida mot allt det som vårt öppna, demokratiska, jämställda och sekulära samhälle står för. Jag har också förtroende för lärarna. Men jag har inte förtroende för regeringen, och jag har definitivt inte förtroende för islamisterna, vars ärenden regeringen springer. I början av juni månad 2018 rapporterade medier att 27 av 40 kommunala förskolor i så kallade utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö kan tänka sig att kontrollera barn och tvinga dem att bära slöja. Det rapporterades dessutom att skolpersonal filmat barn i syfte att försäkra föräldrarna om att barnet inte tar av sig slöjan i skolan. Detta är alltså Sverige 2018-2019. Exemplet är dock bara ett av många. Vi har under flera års tid kunnat se hur islamisterna flyttat fram sina positioner i Sverige med regeringens goda vilja. Det har inte minst framgått i den svenska skolan. Det har till exempel rapporterats om att beslöjade småflickor tvingats sitta bakom pojkarna längst bak i klassrummet på Växjö islamiska skola, att flickor med menstruation varit ovälkomna till delar av undervisningen på muslimska Römosseskolan i Göteborg och att Al-Azharskolan i Vällingby har en uppdelning mellan flickor och pojkar på skolbussen, så att slöjbeklädda flickor tvingas sitta längst bak i bussen. I samband med skriverierna om Al-Azharskolan i Vällingby menar professor Håkan Larsson bland annat att reaktionen från Skolinspektionen hade varit en helt annan om det hade rört sig om en icke-muslimsk skola, vilket i så fall tyder på att Skolinspektionen inte behandlar alla skolor lika och att man är undfallande gentemot det islamistiska förtrycket av flickor. Herr talman! Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för det här förtrycket. Det är dock än värre när barn - flickor - utsätts för detsamma. Flickor som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i varje fall slippa detta under skoltid. Det är vår skyldighet att se till att de här barnen tillåts vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och kritiskt tänkande individer. Ingen ska inbilla mig att de här barnen har den möjligheten - inte en chans! Förtrycket strider dessutom mot barnkonventionen, i vilken det inte minst talas om barns integritet, fria uttryck och självbestämmande. Ett sätt att bekämpa islamisterna och ett sätt att bekämpa detta islamistiska förtryck är att införa ett slöjförbud i för och grundskolan. Jag vill med anledning av det jag har framfört fråga: Ser inte ministern de här problemen? Tror ministern på fullt allvar att det skulle handla om någon frivillighet? Vi pratar bara om flickor, inte om pojkar. Vi pratar om muslimska flickor, inte om flickor i största allmänhet. Menar ministern att det skulle röra sig om ett frivilligt klädesplagg? Vad händer med de här flickorna om de tar av sig sin slöja? Det finns många exempel på vad som händer - det tar sig uttryck i det som kallas hedersförtryck. Ser verkligen inte ministern problemet? Det skulle också vara intressant att få höra svaret på den fråga jag ställde i mitt första anförande: Tar ministern avstånd från islamismen?
Herr talman! Den svenska skolans läroplan är inte förhandlingsbar. Läroplanen ska gälla lika för alla barn i Sverige. Richard Jomshof anför ett antal exempel som jag antar är plockade från massmedier. För diskussionens skull utgår jag från att de stämmer. Såvitt jag kan bedöma gäller det i samtliga dessa fall sådant som strider mot den svenska skolans läroplan och den svenska skolans lagstiftning och som ska anmälas till Barn och elevombudet, huvudmannen och Skolinspektionen. Skolinspektionen har också i ett flertal fall agerat. Sådant ska inte förekomma i svensk skola. I den svenska skolan råder läroplanen, som inte är förhandlingsbar. Richard Jomshof ställer också ett antal frågor. En av frågorna är hur jag ser på - jag uppfattade inte riktigt om det var islamism eller politisk islam som frågan gällde. : Islamism.) Jag ställer mig starkt negativ till att man i religionens namn ägnar sig åt brottslighet eller terrorverksamhet av olika slag. Jag tänker inte stå och svara rakt på Richard Jomshofs fråga. Det finns ett enda skäl till det, nämligen att Richard Jomshof själv har tagit sig makten att definiera vad islamism innebär. Jag tar mig själv makten att tala om vad jag tycker. Jag tar mycket bestämt avstånd från att i religionens namn ägna sig åt förtryck, åt olikabehandling av människor eller åt sådan verksamhet som inte är förenlig med svensk lag. Sedan får Richard Jomshof tolka det precis på vilket sätt han vill. Richard Jomshof utgår återigen från att varje fall där en person i Sverige bär slöja är ett fall av tvång. Jag vill vara tydlig. Så fort någon tvingar en kvinna eller ett barn att sätta på sig en slöja mot denna kvinnas eller detta barns vilja är det den som tvingar flickan eller kvinnan som begår ett fel. Felet begås inte av flickan eller kvinnan som i det fallet blir tvingad. Jag vill rikta in samhällets åtgärder mot den som tvingar, inte den som i så fall blir tvingad. Men Richard Jomshof måste också se att det föreligger ganska svåra gränsdragningsproblem. Vi tänker oss en vuxen kvinna som är 18 år, går på gymnasiet och av egen fri vilja har en slöja på sig. Det förekommer inte någon form av tvång. I det fallet antar jag att Richard Jomshof håller med mig om att den kvinnan åtminstone bör ha en rätt att få sin åsikt bedömd. Åtminstone jag hamnar i slutsatsen att den kvinnan bör ha rätt att klä sig på det sätt hon vill så länge hon inte hindrar eller stör av de skäl som jag nyss angav. Nu tycks Richard Jomshof anse att det här är en rätt som man ska ha som vuxen kvinna - ju yngre flickan är, desto svårare är det att hävda att hon av egen fri vilja kan sätta på sig en slöja. Vi hamnar här i ganska svåra gränsdragningsproblem. Jag tror att Richard Jomshof håller med mig när jag säger att de gränsdragningsproblemen ska tas på stort allvar. Det handlar om den grundlagsskyddade och av Europakonventionen skyddade rätten till religionsfrihet. Jag vill att den svenska religionsfriheten ska användas för att låta alla flickor och alla kvinnor uttrycka sin egen tro på det sätt de själva vill, inte på det sätt någon annan vill. Jag utgår från att Richard Jomshof håller med mig. Av det kan jag inte dra slutsatsen att ett förbud skulle vara rätt väg att gå.
Herr talman! Jag tycker precis tvärtom. Ett förbud är precis den väg vi ska gå. Det är enda sättet att bekämpa islamisterna. Ingen ska inbilla mig att det är kvinnor själva som har hittat på tramset att bära slöja i vilken form det än må vara. Det är muslimska män, islamister, som har hittat på det för att förtrycka kvinnor och dela upp dem. De anser att de orena, och så vidare. Det är inget kvinnligt påfund. Jag anser att man kryper för islamister. Det sker inte bara i Sverige. Det sker också i andra delar av västvärlden. Det är allvarligt. Det är inte minst allvarligt för barnen som förtjänar mycket mer än så. Det räcker inte att säga att det är problematiskt eller att man ska bekämpa hedersförtryck. Det är inget annat än tomma ord när man låter det islamistiska förtrycket pågå år efter år. I det här fallet blir unga flickor drabbade. Det handlar alltså inte om pojkar utan om flickor. Jag anser att det mångkulturella Sverige man har skapat med sin massinvandring och islamisering inte är någonting annat än Frankensteins monster. Vi ser hur det håller på att slita sönder Sverige. Vi ser hur i det här fallet flickor berövas sin möjlighet att vara egna individer, självtänkande, kritiskt tänkande individer. Vi tar det ifrån dem, eller rättare sagt: Ni gör detta. Allt det vi har kämpat för i Sverige i århundraden, i generationer, håller nu på att raseras. Det är precis det som håller på att hända. Vår demokrati håller på att nedmonteras med hjälp av socialister och liberaler. Det kan mycket väl vara så att ni gör det av något slags naiv tro. Vad vet jag. Men slutresultatet kommer ändå att bli detsamma. Det kommer att raseras om ingenting görs. Till skillnad från ministern anser jag att kampen mot antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga islamister ska tas varje dag, alla dagar i veckan, på alla plan. Jag beklagar det jag anser vara en väldigt naiv syn på detta. Det är en väldigt farlig syn. Om ni får fortsätta kommer det att sluta i total katastrof, är jag rädd för.
Herr talman! Richard Jomshof går till storms mot det han kallar för massinvandring. Jag vill påminna om att Sverige har regler för migration som numera hör till de stramaste i Europa. Jag vill också påminna om att den svenska skolan, som Richard Jomshof ömmar för, har ett antal stora problem. Ett av de problem vi har är att det har startats religiösa friskolor. De exempel som Richard Jomshof anför handlar i stor utsträckning om sådant som påståtts hända, upptäckts hända eller bevisats hända på olika former av konfessionella friskolor. Det kan handla om att man låter pojkar och flickor sitta på olika ställen i bussen eller att man har könsuppdelade idrottslektioner. Det kan handla om andra fall, som att man till exempel inom idrott och hälsa inte får dansa tillsammans. Det kan handla om att man inte får bada eller simma tillsammans. Dessa missgrepp har uppdagats i det som kallas konfessionella friskolor. För mig är det en gåta att Sverigedemokraterna ställer upp på det system vi har där religiösa och konfessionella friskolor inte ska röras. Det är också för mig en gåta att de regler för etablering av friskolor som regeringen nyligen skärpte inte fick Sverigedemokraternas stöd. Det var tack vare de skärpningarna som vi nu kan säga att den typen av skolor där man i religionens namn har gjort åtskillnad mellan pojkar och flickor ska få större problem att starta. Där har tyvärr inte Sverigedemokraterna ställt upp på regeringens förslag. Jag är fullkomligt övertygad om att den svenska rättsstaten, vår svenska skola och vårt svenska samhälle bäst tjänas av att vi alla ställer upp på det som är de svenska lagarna. Den svenska läroplanen är inte förhandlingsbar. Pojkar och flickor ska behandlas på samma sätt och ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Det kommer jag att kämpa för hårt i den svenska skolan oavsett religionstillhörigheter.